Herr talman! I näringsutskottets betänkande 69 behandlas bl.a. propositionen 1977/78:101 om anslag till prospektering i Arjeplog. Det är utskottets betänkande på den punkten jag vill ge några synpunkter på. Låt mig först uttrycka min tillfredsställelse över att det blev ett enigt utskott som står bakom betänkandet på denna punkt. även om det från centerns sida innebär en kullerbytta. Nu är vi ju vana vid kullerbyttor från centerns sida när det gäller energipolitiken, så en mer eller mindre spelar inte så stor roll. Men med tanke på centerns tidigare så kategoriska uttalanden, att eftersom vi inte skall ha någon kärnkraft i det här landet behöver vi inte heller något uran — det har ju också avspeglats i propositionen i form av minskade anslag — så är omvändelsen i det här hänseendet något märklig, men det var kanske en omprövning under galgen. Någon större tilltro till centerns energipoliuk inger det ju knappast. För Västerbottens del betyder en fortsatt prospektering som kan leda till en framtida brytning oerhört mycket för sysselsättningen speciellt i Sorsele kommun. I en kommun som drabbats så hårt av brist på arbetstillfällen och där det visat sig så svårt att få till stånd etableringar för att bryta det besvärliga läget. är varje arbetstillfälle av stor betydelse. I Sorsele är f.n. 249 personer arbetslösa, eller 8 6, och det finns praktiskt taget inte ett arbete att erbjuda. En gruvbrytning inom området Arjeplog-Arvidsjaur-Sorsele skulle få en positiv effekt för Sorseles del. Det är nödvändigt att prospekteringen fullföljs utan ytterligare fördröjning och naturligtvis avser fullprospektering för en framtida gruvbrytning. Det har vi f. ö. krävt tidigare från vårt parti. Enligt SGU:s beräkningar skulle för innevarande budgetår satsas va 3 miljoner för detaljprospektering inom området. Skulle man följt propositionen hade det inneburit en halvering, alltså 1.5 miljon. En gruvbrytning i den här regionen skulle få viktiga regional och sysselsältningspolitiska effekter. Jag är glad över att de borgerliga Iedamöterna I utskottet låtit förnuftet segra och går emot regeringens proposition, vilket jag f. ö. tycker de borde ha gjort också när det gäller Ranstad. Detta innebär att uranprospekteringen i Norrlands inland kan fortsätta. Min förhoppning är att regeringen snabbt tar upp aktuella tillständsärenden till beslut.

Ledningen planeras nämligen att dras så att dels Garnsviken — känd fågellokal med häckande havsörn — berörs, dels också Hjälstaviken, som är en sankmark av internationell betydelse och därför upptagen på listan för Convention on Wetland. De konsekvenser av en kraftledning av denna dimension som man kan befara kan svårligen överblickas, varken när det gäller människor eller när det gäller djur. En sådan kraftledning kommer t.ex. att ständigt alstra ctt ”självbrum” på upp till 40 decibel, vilket med nödvändighet måste få följder för djurlivet. Ledningen kräver en uthuggning på ca 71 meter, motsvarande ungefär tre motorvägsbredder. Vid mycket höga spänningar ökar också tendenserna till coronabildningar, vilket medför speciella krav i form av kapsling av skarvar. Coronaeffekterna blir mera besvärande i samband med förorenad luft, till vilken i detta sammanhang skall räknas även den saltbemängda luften i kusttrakterna. Också speciella isolatorer måste användas. Trots specialinsatser blir följden elektromagnetiska störningar, som bl.a. påverkar radio och TV-mottagningen. Det finns mycket få undersökningar gjorda på det här området, och vad den ena undersökningen påstår vederläggs av den andra. Man har exempelvis kunnat konstatera visst skördebortfall på en del håll i världen, medan man på andra håll inte kunnat märka någon skillnad i det avseendet. Någon undersökning har konstaterat att möss fick högre aktivitet när det gällde att springa, att de konsumerade mer mat och drack mer vatten och att kroppstemperaturen steg. I ett annat försök kunde man konstatera att råttor som var utsatta för höga spänningar visade en abnorm utveckling i kromosombilden. Man har också konstaterat förändringar när det gäller förpuppningstider hos fjärilar. I maj i år presenterades i Arbetarskydd nr 5 en undersökning som gjorts av Vattenfall i samarbete med Karolinska sjukhuset och institutet för högspänningstorskning i Uppsala. Undersökningen har omfattat män som arbetat i de stora ställverken i minst fem år. De har jämförts med lågspänningselektriker som i andra avseenden hade liknande förhållanden. Forskningsrapporten kom till slutsatsen att man inte hade några belägg för att ställverksarbetare som arbetar i starka elektriska fält får några bestående skador av dessa. Men på två väsentliga frågor har inte forskarna fått några svar. Varför får ställverksarbetarna dels färre barn. dels färre pojkar, jämfört med andra arbetare på Vattenfall? Varför har ställverksarbetarna längre reaktionstid. om de nyligen arbetat i elektriska fält? En annan påfrestning som bör uppmärk - sammas i det här sammanhanget är att det bokstavligen slår gnistor om arbetarna. när de står inne i elektriska fält och tar i ett jordat föremål, t.ex. ett verktyg. Att märka är att denna undersökning gäller arbetare i system med 400 000 volt. Undersökningen säger ingenting om effekterna av de nya ledningar på 800 000 volt som planeras. Forskarna har vidare ingen förklaring till de redovisade skillnaderna. Man säger att det inte är säkerställt att de elektriska fälten är orsaken, men man kan inte heller bevisa motsatsen. Den planerade ledningen Forsmark-Odensala-Grantorp berör som sagt områden. där alldeles speciella miljöhänsyn bör tas. Det är ett rimligt krav att Vattenfall, när man lägger fram förslag om cen ledning av så väldiga dimensioner som det här är fråga om, på ett tidigt stadium också föreslår alternativa lösningar. Risken blir annars att vid remissbehandlingen planerna är så långt utarbetade och så mycket pengar investerade att det är närmast omöjligt av ekonomiska skäl att ändra förslagen. Man bör också betänka de konsekvenser för den kommunala planeringen som projekt av denna storleksordning får. Här har man att göra med försörjningssystem av sådana dimensioner att de är svåra att överblicka och styra. Det minsta man kan begära är att alternativa planer presenteras på ett tidigt stadium. Som svar på en fråga den 18 maj redovisade statsrådet Johansson att koncessionsansökan nu remissbehandlas i industriverket. Jag förutsätter då all såväl de redovisade undersökningsresultaten som synpunkterna i motionen beaktas. Den mängd av motstridande uppgifter som redovisats i de nämnda undersökningarna visar vilken total osäkerhet som råder på området. Man vet mycket litet om vad som händer med djur och människor som exponeras för elektriska fält. alstrade av ledningar på upp till 800 000 voh. Det borde därför ankomma på statens vattenfallsverk att bevisa alt dessa ledningar är ofarliga, innan man tar ställning till en sådan lednings sträckning över miljökänsliga eller bebodda områden. Mot bakgrund av de redovisade förhållandena vill jag därför yrka bifall till motionen 1856.

Herr talman! Jag skall inte på något sält försöka sammanfatta den mammutdebatt som har förts. Nära spöktimmen i går hörde jag ett inlägg av en centerpartist. där vederbörande försökte göra gällande att energipolitiken efter regeringsskiftet varit något av ett under av framsynthet. Jag måste nog som facit av den här debatten notera att det påståendet för de flesta mäiänniskorna saknar varje spår av trovärdighet. Hade man, som socialdemokraterna föreslagit, följt 1975 års energipolitiska beslut, hade man vunnit åtskilliga miljarder. Man hade som Ingvar Carlsson sade i går fått mindre arbetslöshet, större arbetsglädje bland de anställda. tryggare energiförsörjning och bättre konkurrenskraft och kompetens inom de berörda företagen. Jag skall här nöja mig med att helt kort beröra vad som sägs i näringsutskottets betänkande 68 om AB Atomenergi vid det sörmländska Studsvik i allmänhet och om forskningsreaktorn R 2:s roll och möjligheter i synnerhet. Bernt Ekinge har varit inne på ämnet. men jag vill framlägga några ytterligare synpunkter.

Atomenergi representerar en viktig del av svenskt kunnande inom kärnkraftsområdet.

Vi har då åberopat vad den engagerade personalen med rätta har hävdat, nämligen att reaktorn har varit en förutsättning för den kompetens som byggts upp i Studsvik. Från bolagets utländska kunder har vitsordats att R 2 är den för bränslestudier f. n. lämpligaste och bäst utrustade reaktorn i världen. Mot den bakgrunden har det förvånat många att industridepartementet och energiminister Olof Johansson betraktat driftanslaget till reaktorn enbart som en fråga som berör bolagets ekonomiska verksamhet och önskemålen att uppnå företagsekonomisk lönsamhet för denna. Denna njugga inställning och detta begränsade perspektiv har kommit tram vid flera tillfällen, senast i Olof Johanssons direktiv till Atomenergis styrelse i samband med utarbetandet av treårsplan och i den i dag behandlade propositionen 110 om energiforskning. Olof Johansson vill tydligen inte förutsättningslöst pröva frågan om reaktorns framtida användning utan tar nära nog i förväg för givet att vad som skall prövas är en avveckling av statsanslaget till R 2 reaktorn. Särskilt på forskarsidan har man reagerat skarpt mot denna inställning och sett den som en nonchalant syn på teknisk utveckling och forskning. Sålunda har professor Karl-Erik Larsson skrivit följande: ”Man kan cj rimligen anlägga företagsekonomiska synpunkter på driften av ett forskningsinstru ment. Här gäller det i stället intellektucHa värden, vilka såvitt mig är bekant ingen försökt utvärdera i reda pengar.

Jag kommer i övrigt att rösta med de socialdemokratiska reservationerna på samtliga punkter.

Herr talman! Jag instämmer däremot inte. Olle Svensson klagade i sitt inlägg över att centerpartister skulle ha beskrivit regeringens energipolitik som ett under av framsynthet. Såvitt jag vet har ingen centerpartist begagnat det uttrycket i debatten — vi är alldeles för blygsamma för det.

En del av de initiativen kommer vi att ta ställning till här i dag. Olle Svensson säger att om man hade fullföljt 1975 års energibeslut till punkt och pricka så hade man sparat enorma belopp och haft en tryggare energiförsörjning. Det är alldeles självklart att om man inte anser att säkerhetsfrågorna är viktiga. om man tycker det är viktigare att få i gång kärnkraftverk så fort man hinner än att veta vad man skall göra av det högaktiva avfall som kärnkraftverken producerar. då kan man följa en sådan politik. Man skall inte heller överdriva när det gäller hur mycket pengar man skulle ha vunnit på det. Den elström som kärnkraftverken skulle producera, om vi nu hade tagit i drift Ringhals 3 och Forsmark 1, har vi f. n. inget behov av. Vi skulle alltså få lov att stänga av andra kraftverk och låta andra investeringar stå outnyttjade. Därmed faller också talet om en tryggare energiförsörjning. Vår energiförsörjning är inte hotad, trots att Ringhals 3 och Forsmark 1 står stilla. Det är ingen risk för att det inte skall komma fram någon elektrisk ström när vi vrider på strömbrytaren.
Herr talman! Jag nämnde aldrig Pär Granstedts namn. Jag talade om en spökröst i går natt. Jag märker nu att både talmannen och Pär Granstedt identifierar Pär Granstedt med denna spökröst. Jag vill därför bara säga att Pär Granstedts resonemang här har bemötts tidigare i debatten. Jag upprepar att vad han här sagt saknar varje spår av trovärdighet och inte kan vinna tilltro hos vare sig en majoritet inom kammaren celler en majoritet av folket utanför denna kammare.
Herr talman! Jag vädjar inte till Olle Svensson om att han skall tro på mig. Däremot föreslår jag Olle Svensson att gå tillbaka till riksdagsprotokollen och tilla på vilka initiativ som tagits av regeringen och förelagts denna kammare.

Herr talman! Jag har bara begärt ordet för en kort korrigering. I går gjorde ledamoten Rune Ångström ett påstående om mig. Jag saknade vid det tillfället replikrätt. Påståendet gick ut på att jag vid eu offentligt möte på ön Ven år 1976 skulle ha fällt yttrandet att om vpk skulle vinna majoritet, skulle alla kärnkraftverk stängas dagen efter valdagen. Jag vill bara till kammarens protokoll deklarera att en sådan tanke helt strider mot vad jag tänker och tycker och att den är fullständigt befängd. Jag avvisar detta påstående, som har gjorts av ledamoten Rune Ångström tidigare, såsom helt felaktigt.

Herr talman! Jag vill i inledningen till denna debatt om anslag till lån till experimentbyggande m.m. försöka undanröja ett eventuellt missförstånd. Det är inte så, att vi socialdemokrater är motståndare till eller ointresserade av experimentbyggande. Skiljelinien i denna fråga ligger definitivt inte där, utan den framträder snarare när vi börjar diskutera former för hur detta experimentbyggande skall gå ull, hur det skall organiseras och hur det ekonomiskt skall stödjas. Det är utomordentligt svårt att med säkerhet ange hur stora rambeloppen skall vara. I budgetpropositionen, bil. 16, anges under V:13 att behovet av medel för lån ull experimentbyggande bör bedömas i samband med det treårsprogram som delegationen för energiforskning lagt fram. Föredraganden tar därför upp et preliminärt belopp på 20 milj.kr. I propositionen 122 binder man ramen till 23,5 miljoner. Något underlag för bedömningen presenterar man inte. Snarare skjuter man fram osäkerhetsaspekten ytterligare genom att uttala att det kan bli aktuellt att justera beslutsramarna även under löpande budgetår. Beslutsunderlaget känner man tydligen inte heller ullfredsställelse med, eftersom det också sägs att prövningsnämnden hos rådet nu har tillsatt tre planeringsgrupper med uppgift att ta fram bittre underlag för bedömningen av medelsbehovet. Utskouet har vid sin beredning — har jag erfarit — försökt få grepp om både underlaget och propositionen som sådan. Det har varit svårt, för det är flera departement inblandade med olika på varandra följande regleringsbrev, olika råd, nämnder och kommittéer. Det är också alldeles givet att de energipropositioner, som vi just nu behandlat. påverkar behandlingen av detta ärende. Vi har i reservationen 2 försökt anvisa hur den del som nu är aktuellt skall lösas. Men nog om det. Vi socialdemokrater tycker att den preliminära bedömningen skall stå kvar i avvaktan på bättre utredning och bättre underlag — när det nu kan komma fram. I propositionen har man sagt att det skall komma under våren 1978. Utskottsmajoritetens ställningstagande är märkligt, inte minst mot bakgrund av att majoriteten själv påpekar att verksamheten är ny och att initiativen också av andra skäl är svåra att överblicka. Jag vill därför, herr talman, fråga utskottets företrädare varför man inte drar konsekvenserna av de kunskaper man har inhämtat och gör gemensam sak med socialdemokraterna. Eller är det kanske så att man inte vill låta riksdagen ha något inflytande över hur ramar och anslag skall justeras? Eller planerar man redan nu hur riksdagens beslut skall kringgås på ett sätt som i reservationen 2 belyses med en beskrivning av ett tidigare fall? Eller kanske det är så enkelt att man inte litar på prövningsnämnden och dess tre kommittéer. Det kommer kanske inget underlag fram under våren 1978. Osäkerheten är stor. Den är så stor att majoriteten är beredd att ge regeringen ett bemyndigande, som givetvis kan innebära en sänkning hur långt som helst, men också en höjning med nästan 50 ".. Jag tycker, herr talman. att ett klarläggande och ett mera precist handlande på dessa punkter vore önskvärt. Herr talman! Det är viktigt att man inte enbart satsar på energiforskning om soluppvärmning, värmepumpar m.m., utan även experimentbyggande. Jag kan nämna att sedan prövningsnämnden startade sin verksamhet den I juli 1977 har redan 76 objekt fått bifall till experimentbyggande. Detta visar att intresset härför är stort. Sedan regeringsskiftet har man fått i gång mycket experimentbyggande, vilket blir till fördel för framtida byggare. Socialdemokraterna har ingenting att invända mot en stor satsning på detta — det anförde P. O. Håkansson nyss. Däremot har de opponerat sig mot att anslaget för lån till experimentbyggande skall vara på just 23,5 milj.kr. de vill bara ta upp ett anslag på 20 milj.kr. för detta ändamål. Som vi nyss hört av deras företrädare är hela resonemanget i praktiken bara en sorts teknisk markering, eftersom de vill vänta för att kunna göra en slutlig bedömning av ansökningarna. Detta spelar naturligtvis ingen saklig roll — och ingen politisk roll heller — eftersom vi tycks vara överens om att staten har avsatt det belopp för långivningen som regeringen begär. Det är mot den bakgrunden nästan genant att ta kammarens tid i anspråk i den här delen. Också den andra reservationen är helt överflödig eftersom utskottet i sitt betänkande ytterligare har förklarat vad motionärerna efterlyst i propositionen. Reservanterna vill egentligen bara att riksdagen skall ge regeringen till känna att motionärerna tycker att utskottet skall skriva på ett visst sätt. Man glider litet längre än utskottet. tydligen bara för att man vill ha en reservation. Mcn det är kanske så — om man skall försöka tolka allt till det bästa — att motionärerna egentligen vill någonting annat än vad de formellt säger i sina motioner och reservationer, nämligen i sak ta upp frågan om sambandet mellan lånepengarna från bostadsdepartementet och bidragen från industridepartementet till uppföljningen. Om det är så, är vi nog överens i själva sakfrågan. Men eftersom dessa frågor låg under beredning i näringsutskottet, sedan en proposition hänvisats dit, och näringsutskottets betänkande —- nr 68, som behandlade dessa frågor — inte justerades förrän dagen efter justeringen av civilutskottets betänkande, har socialdemokraterna skrivit sin reservation. Denna ir nu helt onödig, eftersom näringsutskottet i likhet med vivilutskottet anser att man även anslagstekniskt bör hålla ihop verksamheten med experimenthusbyggande. Vi får väl förutsätta att regeringen följer det rådet när den utarbetar nästa budgetproposition. Därmed borde enigheten inom civilutskottet vara fullständig på deua område.

Herr talman!

Herr talman! Diskussionen om cenergisparandet handlar ofta om de helautomatiska spjällregulatorernas egenskaper, om det energitekniska tillståndet hos småhus byggda före 1940 eller spareffekterna med individuell mätning av tappvarmvatten i flerbostadshus. För att man skall kunna förverkliga ett energisparprogram måste naturligtvis sådana frågor behandlas. Men det får aldrig medföra att vi tappar visionerna och de långsiktiga målsättningarna. Vi måste komma ihåg att energisparandet motiveras av att vi strävar efter ett bättre samhälle inom ramen för en god hushållning med energi och naturtillgångar och en rättvisare fördelning av den materiella välfärden. Vi får aldrig förlora oss så i de tekniska problemen att vi glömmer att det är den ekologiskt anpassade samhällsutvecklingen som måste ligga tull grund för energipolitiken. Även om det finns tekniska och administrativa problem så är det den poliuska viljan som avgör om vi skall lyckas. Jag är medveten om att den förra regeringens kraftiga satsning på kärnkraften har utgjort och fortfarande utgör ett aktivt hinder för energisparande och för en satsning på energi från solen, vinden och andra förnyelsebara källor. Genom att konkurrera om resurserna och genom ut stödja en centraliserad samhällsutveckling där de ”mjuka” energiformerna är svårare att samordna har kärnkraftspolitiken haft sin negativa inverkan. Vi diskuterar i dag regeringens energipolitik. och vi kan konstatera att steg för steg lämnar vi den tidigare energipolitikens inriktning. Satsningen på hushållning och säkerhet är nu centrala moment. Målmedvetenheten och den politiska viljan skall även fortsättningsvis hjälpa oss från de bindningar som tidigare politik utgjort. För ungefär 13 månader sedan hade vi här i riksdagen en debatt som också 39 handlade om hushållning med energi i byggnader. Regeringen hade presen terat en proposition som lade grunden till ett kraftigt ökat energisparande. Av civilutskottets behandling av den propositionen framgår att socialdemokraterna ville spara bl.a. följande väl genomtänkta och grundligt verklighetsförankrade ord åt eftervärlden: ”Regeringens förslag är mer ett hinder än ett stöd för en effektiv verksamhet —-—--. Av centerns omskrutna ambitioner i fråga om energisparande återstår i huvudsak administrativa åtaganden.” I dag anmärker man i stället på att det är för stora ambitioner utan administration. Socialdemokraterna vägrar se det systematiska mönstret, den genomtänkta strategin. Successivt lägger vi fram förslag som flyttar fram positionerna i vår planmässiga hushållningspolitik. Från socialdemokratiskt håll påstod man då också att egentligen satsades inte mer på energisparande efter regeringsskiftet än före. Vi kan nu — alltså ca ett år efter debatten — avläsa vad som verkligen har skett. Det sista budgetåret vi levde med en socialdemokratisk budget och ett socialdemokratiskt bomärke på energisparandet satsades 326 milj.kr. på energisparande i byggnader. Året därpå är motsvarande siffra 958 milj.kr. Jag vill gärna erinra om dessa siffror och på detta sätt något belysa trovärdigheten i de socialdemokratiska angreppen på regeringen. Toncen i Birgitta Dahls inlägg från samma debatt kan karakteriseras med några korta citat: ”handlingsförlamad”, ”förhalningstaktik”, ”människor förlorar tron på demokratin”, ”det nya systemet är så krångligt att ingen kommer att kunna begripa sig på det” — allt detta med anledning av regeringens proposition. Jag är den förste att erkänna att alla människor kan ta miste, Birgitta Dahl. Därför skadar det aldrig med en viss ödmjukhet när man talar om en framtid som alltid innehåller ett visst mått av osäkerhet.

Detta material redovisar mot bakgrund av vad som är samhälleligt lönsamt en fullständig utvärdering och redovisning av olika åtgärder. Även behov av arbetskraft och produktionskapacitet har beräknats liksom programmets effekter på bytesbalansen och bruttonationalprodukten. Programmet ger sysselsättning åt 20 000-30 000 personer. Detta är av stor betydelse ur sysselsättningspolitisk synpunkt. Det är framför allt byggnadsarbetare som behövs. Sparmedlen medverkar till en tryggare utveckling för dem som är anställda inom byggnadsindustrin. Eftersom energisparinvesteringarna är importsnåla får sparplanen också en positiv inverkan på vårt lands handelsbalans.

Vårt land har försatts i en situation där vi till 70 vå är beroende av importerad olja för vår energiförsörjning. Egentligen är det ganska självklart att mot bakgrund av denna energipolitik — eller snarare brist på energipolitik — sparas i första hand olja när man sparar energi. En del av besparingarna som behandlas i den här propositionen avser eluppvärmda byggnader. Därigenom får vi en viss elenergibesparing. Med tanke på vad som gäller om utbytbarhet mellan olja och el, är det emellertid intressantare att konstatera, att genom en ambitiösare energihushållning kan en totalt sett likvärdig oljeförbrukning kombineras med en lägre elenergiförbrukning. Därför bidrar den nu aktuella propositionen till att energisparpropositionen från 1975 alltmer endast har intresse från antikvarisk synpunkt. De elprognoser som ligger till grund för 1975 års energipolitiska beslut och därmed också för beslutet om de 13 kärnkraftsreaktorerna är — för att uttrycka sig försiktigt — inaktuella. 1975 års energipolitiska beslut byggde ju på en elenergiprognos på ca 159 TWh för år 1985. Senare prognoser, som bl.a. har fullt kapacitetsutnyttjande inom industrin som förutsättning, pekar på en förbrukning som snarare understiger än överstiger 120 TWh år 1985. Jag skall nu beröra några av de frågor som tas upp i de socialdemokratiska reservationerna. Socialdemokraterna i utskoltet är inte nu beredda att ta ställning till ett långsiktigt energisparprogram. Man påstår nu att det inte finns tillräcklig grund för ett sådant beslut. Samtidigt försöker man framstå som om man var intresserad av ett ambitiöst energisparande. Hur skall det kunna ske utan att statsmakterna, genom att ange ett långsiktigt mål, lägger grunden till en målmedveten energihushållning? Socialdemokraterna talar i reservationen i allmänna ordalag om ”ett fortsatt planmissigt arbete för att komplettera ett beslutsunderlag” och att ”precisera riktpunkter för energisparandet i bebyggelsen” samt ”att göra en avvägning av den totala resursanvändningen inom energipolitiken”. Det finns inte någon anledning att avvakta med beslut rörande samhällsekonomiskt motiverade investeringar. Dessa investeringar i kombination med energisparstödets utformning leder också till lägre hyror än vad som annars skulle ha blivit fallet. Men socialdemokraterna tycks endast vara intresserade av att utreda mera, remissbehandla, samordna, bereda osv. I propositionen anges att fr.o.m. budgetåret 1979/80 kommer endast bidrag och subventioner att direkt belasta statsbudgeten. I regeringens direktiv till den s.k. energispardelegationen betonas att ”förslag om systemets tekniska utformning måste utarbetas rmed utgångspunkt i kravet att systemet inte får medföra en försämring i den enskildes möjligheter att på ett smidigt sätt få det stöd han är berittigad till”. I finansutskottets yttrande över propositionen sägs att ”den föreslagna ändringen i formerna för finansie 41 ringen av cenergisparåtgärderna saknar betydelse sett i ev realekonomiskt sammanhang.” Civilutskottets majoritet tar stöd i dessa citat. Därmed borde också frågan vara avförd som stridsfråga. Men de socialdemokratiska reservanterna i utskottet skriver att mitt uttalande om förändrad finansie ringsteknik är ”ägnat att undergräva tilltron till statsmakternas vilja att främja investeringar i energisparsyfte”. Oppositionen I civilutskottet menar tydligen att det verkar logiskt att samtidigt som regeringen presenterar en energisparplan som är unik i världen. så gör det ansvariga statsrådet uttalanden som är ägnade att ”undergräva tilltron” tull förslaget. Så handlar inte den nuvarande regeringen. Regeringen har i stället, som jag tidigare sade. klart sagt ifrån att det nya finansieringssystemet inte får medföra försämringar för den enskilde. De i årets budget ursprungligen anslagna pengarna för energisparande tog slut redan i höstas. Tilläggsanslag har därför beviljuts. Medvetenheten om betydelsen av utt spara energi har alltså hittills visat sig vara mycket stor. Socialdemokraterna har kritiserat sparplanen för att den inte innehåller tillräckligt med administrativa regleringar och obligatorier. Jag anser att det är helt klart att de genomförandeåtgärder som regeringen nu föreslår eller aviserar är fullt tillräckliga i energisparplanens inledningsskede.

Man kan påstå att delar av detta är förslag som inte kan genomföras omedelbart. Det är sant. Vi redovisar en genomtänkt strategi som gör det möjligt att redan från början upprätthålla ett högt energisparande. Det är också skäligen poänglöst att ropa på regleringar. när det inte finns några resurser eller andra förutsättningar för att genomföra dem. Med vår strategi har vi möjlighet att successivt anpassa styrmekanismerna. Regleringar kan föras in om de behövs och när det finns förutsättningar för utt göra dem effektiva. Av vad jag tidigare har sagt har det framgått att vi inte på något sätt kommer att slå oss till ro efter riksdagens beslut i dag. I reservationen I utskottet har socialdemokraterna förutsatt ati tillsättningen av energispardelegationen inte medför att ”det departemeniuda ansvaret för ett kraftfullt och målmedvetet agerande inte anses ha avlösts”. Jag har funderat över om - Nr 154 jag skall se detta uttalande som en komplimang. Även om socialdemokra Fredagen den ternas röstläge tonats ner betydligt från föregående års energihushållnings 26 maj 1978 debatt via den soctaldemokratiska partimotionen till reservationen I utskottet. Kanske jag ändå inte skall förvänta mig några artighetsbetygelser från Energisparplan oppositionen. Hur som helst — delegationen kommer självfallet att arbeta i för befintlig bebygnära samarbete med departementsledningen. Ordförande i delegationen är ju . ” också statssekreteraren i bostadsdepartementet. Det är med lätt hjärta som Jag iven fortsättningsvis tar på mig huvudansvaret för energihushåll ningen.

Jag vill avstutningsvis citera Olof Palmes inledande avsnitt från 1975 års cnergiproposition. Där heter det: ”Åtgärder som syftar till att dämpa energiförbrukningen —-—-=— får inte ske i sådan takt och omfattning att det medför sysselsättningssvårigheter. betalningsbalansproblem eller hindrar fortsatt ekonomisk utveckling och social utjämning.” Med dewua uttalande som bakgrund vill jag slå fast att energisparplanen medför bl.a. följande: 2. En klart positiv effekt på bytesbalansen, eftersom oljeimporten kommer att minska. 3. Resurser frigörs för en nyttigare användning I och med att det endast dröjer mellan tre och sex år efter avslutat tioårsprogram, innan de resurser som satsats på energisparande åtgärder betalas tillbaka i form av minskad energiförbrukning. Ffier att därutöver ha konstaterat att ju lägre den enskildes inkomst är. desto större andel tar energiförbrukningen av hans budget, skulle jag vilja säga: Åtgärder som syftar till att dämpa energiförbrukningen måste vidtas ien sådan takt och omfattning att de bidrar till en ökad sysselsättning, förbättrar handelsbalansen och främjar en fortsatt ekonomisk utveckling och social utjämning. En jämförelse mellan detta uttalande och Olof Palmes ger skillnaden mellan regeringens och socialdemekraternas hushållningspoltik i ett nötskal.

Herr talman! Den akuta oljekrisen 1973-1974 innebar kännbara påfrestningar för vårt land och de flesta andra länder. Vi dras fortfarande med svåra efterverkningar och anpassningsproblem till följd av den. Ändå var detta bara en föraning om de långt farligare och mer dramatiska situationer som kan drabba oss inom den närmaste tioårsperioden. Men energikrisen blev också en hårdhänt och nyttig påminnelse om hur bråttom det är att formulera en strategi för framtidens energiförsörjning. Vi måste utveckla ett system för en säker och billig försörjning av den energi som behövs för att tillgodose viktiga mänskliga behov med minsta möjliga risker för hälsan och miljön. Vår förmåga att lösa denna uppgift blir avgörande för möjligheterna att försörja världens snabbt växande befolkning och ge folken i tredje världen en chans till utveckling till människovärdiga levnadsftörhållanden. Men också för oss i de rika industriländerna är valet av ett energiförsörjningssystem av avgörande betydelse för sysselsättningen, den fortsatta välfärdsutvecklingen och valet av framtidens samhälle. Det är därför nödvändigt att vi lär oss att på et mer intelligent och ansvarsfullt sätt utnyttja den viktiga resurs för utvecklingen av goda Icvynadsförhållanden som energin utgör. De viktigaste insatser som kan genomföras härför är att öka sparsamheten och effektiviteten i cnergianvändningen samt att utveckla nya energikällor och säkrare och bättre metoder att utnyttja nu kända energikällor. Detta ställer krav på att vi tar kunskap och förnuft samt den moderna teknikens och forskningens alla resurser i vår tjänst för att lösa dessa problem. Det kräver en planmässig hushållning med gemensamma resurser. Det kräver solidaritet och samarbete, inte minst internationellt. Socialdemokratin såg oljekrisen som en uppfordran till handling. Genom 1975 års beslut blev vi först i världen med att svara på den utmaning som oljekrisen innebar. 1975 års beslut var ett program för samordnade åtgärder i syfte att få bättre grepp om energiförsörjningen och samtidigt lägga fast huvuddragen i en övergripande energiplanering. 1975 års beslut var unikt också genom det sätt på vilket det hade förberetts. Det föregicks av ett mycket omfattande utrednings och remissarbete. Men dessutom deltog 10 000-tals människor i studiecirklar, föreningar. rådslag och den offentliga debatten i förberedelserna. Deras arbete påverkade direkt de beslut som riksdagen, efter förslag från den socialdemokratiska regeringen, fattade den 27 och den 28 maj 1975 — nästan på dagen för tre år sedan. Den första och viktigaste punkten i 1975 års beslut var ett program för att minska takten i den tidigare mycket snabba ökningen av energianvändningen. Under mottot ”Dämpad ökning av energiförbrukningen” lade vid då fast det hittills mest ambitiösa målet i världen för förbrukningen av energi. Men det är viktigt att betona att beslutet, enligt vad som uttalades i propositionen, innebar ”inledningen till en planmässig hushållning på energiområdet”.

Då borde man kunna, uttalades det, dra nytta av erfarenheterna av de 1975 beslutade åtgärderna för hushållning med energi — förutsatt att en systematisk utvärdering verkligen kom till stånd i tid — samt av kunskaperna från de forsknings och utredningsuppdrag sorn då lades ut, inte minst av de uppdrag som gavs åt statens planverk och energisparkommittén. i. De mål som ställdes upp är svåra att nå. Målet var en sänkning av energian vändningen ilokalbeståndet med 0,9 26. Det var en förutsättning för att det totala hushållningsprogrammet skulle tvckas. Det målet har ännu inte nåtts, Elvy Olsson. Och de totalt minskade siffrorna för förbrukningen beror ju på nedgången i industriproduktionen. Det är av intresse att då också tala om att energianvändningen per producerad vara har ökat p. g. a. ineffektiviteten i industrin, inte minskat. Det framgår också av statistiken. 2. Det kommer att dröja innan vi har så goda kunskaper som vi skulle behöva om möjligheterna att effektivt spara energi. Men redan nu bör det vara möjligt att på basis av nya kunskaper och erfarenheter förbättra våra insatser för energihushållningen. 3. Den globala energiförsörjningssituationen är långt allvarligare än vad vi 1975 var medvetna om. Två faktorer har kommit att framstå som särskilt betydelsefulla. För det första: u-ländernas behov av att kraftigt öka sin energianvändning för att få en chans till utveckling. Med tanke på att majoriteten av världens folk bor i u-länderna innebär det att världens totala energiförbrukning måste öka väsentligt under överskådlig tid, samtidigt som i-länderna måste minska sin energiförbrukning drastiskt. För det andra: den utomordentligt svåra situationen till följd av den ökade knappheten på olja. Risken för kontinuerliga prishöjningar och problem med oljetillförseln gör att vi måste öka ansträngningarna att minska vårt oljeberocnde. Detta innebär, herr talman, att vi nu måste skärpa kraven på hushållning och effektivare användning av energin. Om detta råder det bred enighet. Det är också ett av de viktigaste resultaten av energikommissionens arbete. I det förslag till nytt socialdemokratiskt program för energipolitiken som under våren varit ute på remiss ute i partiorganisationerna och som i höst skall fastställas av partikongressen tar vi åter igen fram hushållningen som den första och viktigaste punkten i programmet. under rubriken Skärpt hushållning. Den syn som präglar programförslaget anges på följande sätt: "Socialdemokratin vill främja en utveckling som bygger på allas rätt till ett människovärdigt liv. Därför eftersträvar socialdemokratin en planerad hushållning med våra gemensamma tullgångar. Vår energiförsörjning bygger f.n. i hög grad på icke förnyelsebara naturresurser. Därför vill vi styra 45 utvecklingen så att återhållsamhet i energiförbrukningen främjas. På kort sikt mäste vi ha mer energi för den produktion som gör det möjligt för oss att minska orättvisor och avskaffa kvarvarande brister i välfärden. På längre sikt är energianvändningens ökningstakt ytterst beroende av vilket slags samhälle vi vill ha. Vi kan medvetet välja att utveckla samhället så att ökningstakten begränsas utan att vi därför eftersätter det stora behov av energi som är nödvändigt för en effektiv produktion, vilket i sin tur är grunden för vår välfärd. Ett samhälle som satsar på fördjupad välfärd, social omsorg, sjukvård. utbildning. kollektivtrafik och kulturupplevelser, blir ett gott samhälle med hög livskvalitet och ett mindre enoergikrävande samhälle än det som främst uppmuntrar privatkonsumtion.” I programmet och i den partimotion som vi har väckt i riksdagen har vi också lagt fram en rad förslag för att tillgodose kravet på en skärpt energihushållning i bebyggelsen, i industrin och i transportsektorn.

Men kravet på hushållning med energi måste också enligt vår mening påverka hela samhällsplaneringen. Det räcker inte med åtgärder i enskilda hus. anläggningar och trafik medel. Hela samhällets utformning, bebyggelsestrukturerna. arbeisplatslokaliseringarna och trafikförsörjningen har avgörande betydelse för energiförbrukningen. Glost och planlöst utspridd bebypgelse, långa uvstånd mellan bostäder och arbetsplatser och rekreationsområden med därav följande resavstånd leder tll slöseri med energi. I ett medvetet program för energihushällning måste därför ingå att man tar itu med frågan om hur man i den övergripande samhällsplaneringen kan främja en bättre hushållning med energin. Det krav på samhällsplaneringen som behovet att förbättra energihushållningen ställer kan också ofta samspela med krav på andra angelägna åtgärder. 1. ex.: Ombyggnad av byggnader för handikappanpassning, omvandling av lägenhetsbeståndet eller modernisering och sanering. Komplettering av bostadsområden för att motverka segregation eller sanera splittrade bostadsmiljöer. Insatser på bred front för en bättre boendemiljö i enlighet med de förslag som vi presenterat i riksdagen. Åtgärder för en bättre arbetsmiljö — som i sin tur också ger möjligheter att lokalisera arbetsplatser i anslutning till bostadsområden. Förbättring av trafikförsörjningen, särskilt kollektivtrafiken. Önskemålet att kunna spara rekreationsområden och orörd natur i nära anslutning till bostadsområdena. Behovet av exploateringsområden för bostadsbyggande och industriell verksamhet. Hushållning med de knappa ckonomiska resurser som nu är kommunernas största problem. Mot den här bakgrunden ställer vi kravet att det snarast bör utarbetas s.k. miljöpolitiska program för resurshushållningen.

el, distribution och uppvärmning, vägar m.m. samt till mindre slöseri med energi. Samtidigt skulle kommunernas kostnader för social omvårdnad, skolväsen m.m. bli lägre och barn och vuxnas resor till daghem. skolor och arbetsplatser förkortas. Sammanfattningsvis skulle detta väsentligt förbättra kommunernas möjlighet att bygga ut viktig service och ge enskilda människor ett bättre liv. I ou längre perspektiv bör det vara möjligt att upprätta ett långsiktigt nationellt miljöutvecklingsprogram”, som utgår från såväl ett program för bebyggelseutvecklingen, inklusive de mål som kraven på cenergihushållningen och en god social miljö ställer. som kommunernas ckonomiska långtidsplanering, den regionala trafiksaneringen, länsplanen och den fysiska riksplaneringen. Det skulle ge oss helt andra och bättre instrument att på verka samhällets utveckling än vad vi har i dag. Vi har, herr talman, från kommunerna fått många reaktioner om att detta är verkligt angelägna behov, som vi bör ta itu med. Vi kräver därför att arbetet på att utarbeta ett sådant program omedelbart kommer i gång. Herr talman! De krav på samhället och de enskilda som ev skärpt hushållningsprogram ställer är betydande. Det är därför mycket viktigt att de insatser som görs är väl planerade och av vägda i förhållande till andra möjliga insatser i samhället. Det gäller inte minst kraven på att vi, i en tid när de ekononviska resurserna är begränsade, noga bedömer vilken insats som på sikt gör den största nyttan i förhållunde till de resurser den tar i anspråk. Så länge som våra kunskaper om möjligheterna att nå resultat av den vidtagna ätlgärden är så begränsade som de i dag är, måste vi också vara mycket försiktiga med att överinteckna möjligheterna att verkligen genomföra program som teoretiskt sett skulle kunna leda till mycket stora besparingar. Vi skall givetvis sätta målen, ambitionerna, högt. Men det vore farligt att i hbehovsprognoser och energiproduktionsplaner utgå ifrån att hushållningsåtgärderna skull ge tcoretiskt maximal effekt. På sådant sätt framräknade planer —- det är sådana som centern och Olle Alsén i DN excellerar i — skulle kunna försätta värt land i en ytterst farlig situation. eftersom de inte kan garantera försörjningstrygghet. Det är utomordentligt viktigt att hushållningsprogrammen utformas på ett ur fördelningssynpunkt riktigt sätt. Det är ou självklart rättvisekrav. Hushåällningsåtgärder får inte drabba nödvändig konsumtion och svaga grupper i samhället. De bör i stället i första hand inriktas mot onödig och energikrävande Iyxkonsumtion. Detta ställer också krav på politikens 47 inriktning inom andra samhällssektorer. En ekonomisk politik som den vi har idag, som ökar klyftorna i samhället, är inte bara orättfärdig — den innebär också att det energikrävande slöseriet I samhället ökar. Man kan inte begära alt medborgarna skall acceptera de inskränkningar som en skärpt energihushållning kräver om somliga grupper tllåts fortsätta med och t.o.m. öka sin lyxkonsumtion genom medvetna åtgärder från en regering som samtidigt säger sig vilja främja energisparandet. Det är, herr talman, mot bakgrunden av detta vårt program för skärpt hushållning med energin som vi har bedömt regeringens proposition Encergisparplan för befintlig bebyggelse. Det är mot denna bakgrund som vi tvingas underkänna regeringens förslag, helt enkelt därför att förstaget inte anvisar några nya eller effektiva metoder för att skärpa energihushållningen. Vi känner —- det kan jag försäkra - ingen skadeglädje över att regeringen misslyckats även på detta område. Tvärtom. Frågan är alldeles för betydetsefull för att vi skulle kunna göra det. Vi skulle med glädje stödja en proposition från regeringens sida, som verkligen hade ett sådant innehåll att den kunde läggas till grund för beslut om ett långsiktigt program för cnergihushållningen. Det är nu snart två år sedan Thorbjörn Fälldin lovade en sparplan som skulle minska vårt energibehov på ett dramatiskt sätt och göra kärnkraften onödig. Därefter har löftet om sparplanen upprepats gång på gång — men tidpunkten för dess framläggande har hela tiden skjutits framåt under hänvisning till pågående utrednings och remissarbete. När det nu äntligen presenteras måste vi konstatera att där inte finns någon sparplan som kan tillgodose vare sig Thorbjörn Fälldins och centerns behov att åtminstone på denna punkt kunna uppfylla sina salvelsefulla vallöften e/fer våra och många andras krav på ctt program för skärpt hushållning med energi. Den proposition som här presenterats kan inte ligga till grund för långsiktigt bindande beslut vad gäller resurser, inriktning av åtgärder eller bedömningen av det framtida energibehovet. Låt mig sammanfattningsvis ge några cxempel på de enligt vår mening mycket allvarliga bristerna t propositionen. På flera punkter kommer vår kritik att ytterligare preciseras av Arne Pettersson, Per Olof Håkansson och Lennart Nilsson. 1. I propositionen finns ingen utvärdering av effekterna av hittillsvarande åtgärder. Enligt 1975 års beslut skulle en utvärdering genomföras inför beslutet i år. Men så har inte skett, trots våra upprepade påminnelser och uppmaningar. 2. Där finns ingen redovisning av det nuvarande byggnadsbeståndets kvalitet, trots dess stora betydelse för möjligheterna att uppnå resultat av sparprogrammet. Elvy Olsson uttalade i riksdagsdebatten förra året, att det var angeläget att den utredning om byggnadsbeståndets kvalitet ur encergihushållningssynpunkt, som statens institut för byggnadsforskning genomför och vars andra steg nyligen redovisades, skulle få ligga till grund för både energikommissionens och riksdagens beslut. Men ändå forcerades proposi tionen fram så alt man inte hann ta hänsyn till dessa resultat. Nr 154 3. Alla förslag om styrmedel avvisas trots den fullständigt bedövande Fredagen den cnighet som numera råder om att styrmedel behövs för att garantera — jag 26 maj 1978 citerar ur propositionen — alt ”rätt åtgärd vidtas i rätt byggnad i rätt tid och på rätt sätt”. Detta är så mycket märkligare som de alternativ för avveckling av kärnkraften, som redovisades i energikommissionen, kräver mycket hårda styrmedel. Jag vill fråga Elvy Olsson: Betyder detta att man på denna punkt avhänder sig en av förutsältningarna för avveckling av kärnkraften och därmed kör över centerns representanter i energikommissionen? 4. Kunskaperna om tillgången på arbetskraft och andra resurser är otillräckligt redovisade. 5. Eventuella risker för hälsan och miljön till följd av sparprogrammet behandlas inte trots att t.ex. frågan om radonet, vars existens är känd sedan 20 år, blivit föremål för en mycket livlig debatt på andra håll. Vi har haft upprepade och allvarliga diskussioner om detta i energikommissionen, och jag vet att Elvy Olsson och jordbruksministern fått en föredragning i ärendet. Vi har bl.a. kommit fram till att det är nödvändigt att utesluta vissa byggnader från åtgärder i energisparprogrammet av typ tätning på grund av risken för skador från radon. Varför har inte Elvy Olsson, som talar så mycket om fördelarna med sparprogrammet ur miljö och hälsosynpunkt, över huvud taget diskuterat detta? 6. Bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande av sparplanen saknas helt, trots att vi befinner oss i en svår och långvarig ekonomisk och industriell kris. Enligt samstämmiga bedömningar från annat håll, som utförligt redovisats av ecnergikommissionen och som refererats i den socialdemokratiska reservationen vid finansutskottets betänkande, kommer bristen på ekonomiskt utrymme för olika önskvärda reformer att vara ett mycket stort problem under 1980-talet. De mycket stora investeringar som krivs för sparprogrammet konkurrerar med behovet av investeringar för industrin, bostadsbyggandet och utbyggnaden av den sociala omsorgen. 7. Den koppling till finansfullmakten och till sysselsättningspolitiska kriterier för utbetalning av lån och bidrag som sker i propositionen är olämplig. Redan i vintras tvingades riksdagen ingripa mot regeringens sätt att hantera denna fråga. Nu får regeringen återigen bakläxa av både finansutskottet och civilutskottet med anledning av socialdemokratiska motioner. Riksdagen har klart sagt ifrån att en sådan koppling som föreslås i propositionen ej bör ske. 8. Stödet till fastighetsägare, som behöver lån och bidrag till energihushållande åtgärder, försämras när finansieringen inte längre skall ske över statsbudgeten. | 9. Det kan starkt ifrågasättas om anslagsbeloppet, som här föreslås, i realiteten innebär någon ökning i förhållande till årets anslag. Här vill jag särskilt peka på, vilket även utskottet gjort, att man inte alls beaktat kostnaderna för fjärrvärmeanläggningar, som ändå hittills tagit i 49 50 10. Propositionen innehåller inga krav på samhällsplanering och bebyggelsestruktur från energihushållningssynpunkt. Det förs inte ens en diskussion i frågan. Dess värre avvisar också utskottsmajoriteten värt förslag till miljöpolitiskt program för resurshushållningen. Vi kan inte förstå denna negativa hållning. Jag vore tacksam om Elvy Olsson ville ge ett svar. Är det kanske därför att man obarmhärtigt skulle avslöja att den politik som centerns kommunalmän bedriver inte alls står i överensstämmelse med kravet på energihushållning? Till alla dessa brister i underlaget kommer den uppscendeväckande form för beredning av propositionen som regeringen valt. När vi förra året gång på gång krävde att regeringen skulle redovisa den revolutionerande sparplan som Thorbjörn Fälldin utlovat i valrörelsen, så fick vi ständigt höra att redovisningen måste dröja eftersom man måste bearbeta de värdefulla remissvaren och planverkets preliminära rapport, eller bereda och utreda frågorna ytterligare, eller avvakta ytterligare underlagsmaterial från olika håll. Till slut tvingades Elvy Olsson lova Ingvar Carlsson att vi skulle få propositionen till julläsning — och det fick vi. Trots alla dessa uttalanden och hänvisningar till utredningar och beredningar kan vi nu konstatera följande. Remissbehandling har ej skett. Alla remissinstanser som var så värdefulla i april räknades plötsligt inte i november. Men detta sätt att nonchalera remissinstanserna stämmer väl med regeringens sätt att bereda villkorspropositionen. Det verkar som om man nu är inne på samma väg när det gäller remissen av energikommissionens betänkande. I varje fall har inte kommunerna, som spelar så stor roll för energihushållningen, fått betänkandet på remiss utan fått det via länsstyrelserna, och de har då i allmänhet fått två tre veckor på sig för att utarbeta remissvar. Jag vill fråga om Elvv Olsson tycker att det är bra att kommunerna inte har fått en rejäl chans att delta i remissarbetet vad gäller energikommissionens betänkande. Bostadsdepartementet har avvisat det samråd med energikommissionen som dess hushållningsgrupp och ledamöter gång på gång begärde i höstas trots att energikommissionen enligt uttalande från regeringen skulle vara regeringens viktigaste organ för beredning av de energipolitiska besluten. Det gjorde eu ytterst egendomligt ifitryck på oss i energikommissionen att vi inte kunde få någon som helst information om vad som pågick i departementet trots att det i stor utsträckning rörde sig om samma utredningsarbete som dessutom ofta utfördes av samma experter. Jag vet inte hur man skall förklara det här. Kanske var det ytterligare ett av de många försvarskrig som departementet tvingas utkämpa för att försvara sig mot Gösta Bohman. Men Elvy Olsson kanske kan redovisa skälen till att det var nödvändigt att hemlighålla detta för energikommissionen.

Vid de hearings som ägt rum har det framkommit en rad fakta från forskningsin Energisparplan stitutioner, myndigheter och organisationer, som ytterligare understryker för befintlig bebygbristerna i propositionen. Man har t.ex. påtalat de mycket stora problemen att skaffa fram erforderligt kapital alternativt risken för att anspråken på kapital för sparprogrammet hotar andra angelägna mål. Likaså har bristen på styrmedel och på kunskap om effekten av de nuvarande insatserna och om byggnadsbeståndets kvalitet — med därav följande risker för att sparprogrammet ej kan förverkligas — påtalats från alla håll. Den preliminära redovisningen ifrån statens institut för byggnadsforskning antyder t.ex. att kvaliteten i småhus byggda före 1940 är betydligt bättre än man trott, vilket sannolikt minskar sparmöjligheterna med omkring 3,5 TWh per år. Vidare har man från många håll betonat just de krav som vi framhållit i vår motion att man måste ställa på samhällsplaneringen och bebyggelsestrukturen.

Detta har lett till att fnansutskottets majoritet har framhållit att huvudsyftet med propositionsförslaget är au slå fast en hög ambitionsnivå samt att sparmålet inte bör formuleras så att det kan ge intryck av att ange exakt mätbara spareffekter. Civilutskottets majoritet har valt att ange ett annat sparmål än regeringen, nämligen 35 TWh omgivet av orden ”ca” och ”riktpunkt” — för att markera att man inte vill binda sig vid någon siffra. I båda fallen har tydligen rädslan varit stor för att inte ens den av regeringen angivna undre gränsen för sparmålet skall kunna nås. Vi har också noterat att de borgerliga ledamöterna i civilutskottet och finansutskottet uppenbarligen har olika uppfattning om hur den i propositionen omtalade flexibiliteten i tid och rum bör tolkas. Finansutskottets majoritet anser att uttalandet om flexibilitet bör tolkas så att sparmålet ej med säkerhet kan uppnås under tioårsperioden på grund av dels osäkerheten i underlaget, dels det förhållandet att energisparprogrammet inte under alla förhållanden får ha företräde till tillgängliga resurser. I polemik med finansutskottet framhåller civilutskottets majoritet att programmet även med flexibilitet i tillämpningen måste fullföljas inom tioårsperioden. Som cen bekräftelse på att de invändningar vi framfört i motionen är riktiga har regeringen nu också efter det att vår motion väcktes tillsatt en delegation med uppgift att genomföra en rad av de utredningar som vi efterlyst. Vi har 51 självfallet inget emot att dessa utredningar kommer till stånd. Men vi vill uttala tvivel om att denna delegation av statssekreterare, generaldirektörer och regeringsförhandlare kommer att ha tid och möjlighet att genomföra det praktiska arbete som det här är fråga om. Dessutom har bostadsstyrelsen fått i uppdrag att göra en utvärdering av effekterna av sparåtgärderna och begärt resurser för att klara uppdraget. Jag vill fråga Elvy Olsson: Kommer bostadsstyrelsen att få resurser så att man klarar uppgiften? Herr talman! Det var naturligtvis inte för att Ingvar Carlsson skulle få sin Julläsning i tid som den här propositionen har beretts på det sätt som har skett. Det kan inte finnas någon annan förklaring till de här metoderna att behandla en så viktig fråga än att även det här spörsmålet har varit en bricka i förhandlingsspelet i regeringen samtidigt som man har varit angelägen om att försöka rädda Thorbjörn Fälldins skamfilade rykte genom att presentera en proposition, som kan ge sken av att sparplanen från valrörelsen håller. Men propositionen avslöjar obarmhärtigt att Thorbjörn Fälldin hade fel. Med det dåliga underlag som här redovisas framgår det mycket klart att centern och regeringen inte förfogar över några magiska och för andra okända metoder att spara energi samt att det dessutom är ytterst osäkert om de i propositionen fastställda sparmålen — som i och för sig är lägre än de som Thorbjörn Fälldin lovade skulle klaras — kan uppnås. Den beredning som har skett i flera av riksdagens utskott har också visat att hela planen är så osäker att den absolut inte kan tas som intäkt för att dra ned några energiprognoser för framtiden. Det framgår också med föredömlig tydlighet att det är olja och inte el som sparas. Med tanke på allvaret i oljekrisen är det utomordentligt om vi kan minska vår oljeförbrukning. Det som oroar mig är att man inte kan vara säker på att det verkligen blir en nettobesparing av olja. Thorbjörn Fälldin sade ju i den beryktade debatten om kålrötter och palsternackor att man skulle kunna använda den olja man spar till att producera el och därmed avskaffa kärnkraften. Och det är — det har vi konstaterat bl.a. genom energikommissionens undersökningar — ostridigt på det sättet att en avveckling av kärnkraften enligt centerns modell skulle leda till ett kraftigt ökat oljebehov. Om vit.ex. skulle ersätta den elproduktion som de sex aggregat som i dag är i drift står för med oljekondensverk skulle vi behöva öka vår oljeförbrukning med 25 26. I regeringsdeklarationen sägs det uttryckligen att man bör undvika oljekondensproduktion av el, men Elvy Olsson har spätt på Thorbjörn Fälldins oroande uttalanden i sitt anförande i dag. Det vore verkligen ur alla tänkbara synpunkter ytterst olyckligt om någon kom på idén att ersätta kärnkraft med olja. Jag vill fråga Elvy Olsson om hon kan garantera att den olja vi spar genom hushållning i bostäder inte skall användas för elproduktion. Herr talman! Sedan regeringsskiftet har vi gång på gång krävt att den sparplan som Thorbjörn Fälldin skröt med i valrörelsen skulle redovisas för riksdagen. Det är ett självklart krav mot den speciella bakgrund hans löften under valrörelsen hade. Vi har nu kunnat konstatera att sparplanen inte innehåller någonting som kan förbättra våra möjligheter att spara energi. Det Nr 154 är för oss fullständigt obegripligt hur Elvy Olsson kan uttala sig som hon gör i Fredagen den avgöra dels vilka insatser som är mest angelägna och riktiga att genomföra, dels i vilken omfattning dessa insatser kan och bör genomföras. Det är nu möjligt att ange mål för ett omfattande energisparprogram för byggnader avseende den kommande tioårsperioden.” Den redovisning vi har fått i utskottet pekar ju i motsatt riktning. Under de omständigheter som nu har avslöjats anser vi därför, att avgörandet om en långsiktig sparplan bör ske samtidigt med det större energipolitiska beslut som skall fattas under det närmaste året i enlighet med vad som avsågs 1975. Det skulle ge oss möjlighet att skaffa fram bättre underlag för beslutet, så att vi får någon trygghet för att målet verkligen kan nås. Det skulle också ge oss möjlighet att göra en avvägning mellan olika energipolitiska åtgärder. Till dess bör naturligtvis medel anvisas så att det nuvarande sparprogrammet kan fortsättas. Det är inte, herr talman, uttryck för en hög ambitionsnivå att som regeringen nu vill göra kasta ut stora belopp på osäkra och okända projekt. Hög ambitionsnivå och ansvar visar man genom att först noga formulera målen, ange metoder och styrmedel och därefter anvisa de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra programmet.

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar och även i utskottets ställningstagande är utgångspunkten, att man genom frivilliga insatser skall klara de mycket stora omställningar det är fråga om. Det råder en allmän enighet om behovet och nödvändigheten av att begränsa energiåtgången, men regeringen förlitar sig helt på generellt verkande styrmedel inom ramen för en oförändrad marknadsekonomi. Man gör det trots att ingen med någon större säkerhet vet vad generella styrmedel som information, skatter, avgifter, subventioner och frivillighet leder till. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi i detta liksom i tidigare sammanhang framhållit, att central planering och selektiva styrmedel måste utnyttjas i stor omfattning. Statlig och kommunal planering samt lagstiftning och bestämda direktiv till fastighetsägare och företag är nödvändiga åtgärder för en konsekvent hushållning med energi. Utskottet noterar med instämmande i regeringsförslaget, att de förslag som läggs fram syftar till att erforderligt sparande skall nås i allt väsentligt utan obligatorier och med ett minimum av administrativa regleringar. Behovet av sådana åtgärder skall prövas efter en treårsperiod. Utskottet noterar också att det bara är vpk, som ställt några yrkanden som riktar sig mot propositionens utgångspunkt. Vi föreslår som bekant att kommunerna skall åläggas konkret ansvar för genomförandet av energispar 53 planen, att de skall ges de styrmedel som är erforderliga för detta och att sambandet mellan sparåtgärder och övrig samhillsbyggnad skall beaktas. Jag har svårt att förstå utskottet då det säger, att föreslaget uttalande inte skulle fylla någon uppgift. Det handlar ju här om den centrala frågan, de praktiska möjligheterna att genomföra energisparplanen. Jag vill, herr talman, med anknytning till det som Birgitta Dahl sade framhålla, att det är lika förvånande att Birgitta Dahl uppehåller sig så mycket vid och är så kritisk mot att det icke anvisas styrmedel från regeringen. Ändå har socialdemokraterna lyckats undgå att i en motion påpeka detta och kräva sådana styrmedel. Jag upprepar att det bara är vänsterpartiet kommunisterna som i anslutning till propositionen har tagit upp denna fråga. Regeringens överväganden och förslag angående samhällsekonomiskt motiverade hushållningsinsatser och de faktiska förslagen för genomförande är mycket motsägelsefulla. Om man vill vara säker på att inom de närmaste tio åren verkligen minska oljeberocndet i någon högre grad, räcker det inte att inom uppvärmningsområdet bara satsa på information, rådgivning, bidrag och andra generella åtgärder för att senare, efter en treårsperiod, utvärdera resultatet och eventuellt lägga fram förslag till mera selektiva åtgärder. Det finns redan i dag genom planverkets, energikommissionens och bostadsdepartementets utredningsarbete en omfattande kunskap om de stora möjligheterna till hushållning med främst olja i det befintliga fastighetsbeståndet. Vad som nu kriivs är en planmässig upprustning av värmeisolering samt uppvärmnings och ventilationssystem genom utnyttjande av selektiva åtgärder och förändringar i byggnadsstadgan och lagen om kommunal energiplanering. Både då det gäller hushållning och introduktion av nya energiformer är planmässighet och samhällelig styrning avgörande för resultatet. Överlåts ansvaret för olika hushållningsåtgärder och för solvärme, vindkraft och biomassa till marknadskrafterna och de privata företagens intressen, kommer genomförandet .av åtgärderna och utvecklingen att försvåras, fördyras och ta orimligt lång tid. Kommunerna bör inom ramen för en utvidgad kommunal energiplanering åläggas att utarbeta konkreta värmeplaner, där val av uppvärmningsform och lämpliga åtgärder i syfte att minska energiåtgången inom enskilda fastigheter definieras för olika kommundelar. Dessutom bör byggnadsstadgan snarast ändras så, att de lokala byggnadsnämnderna inom ramen för den här beskrivna kommunala energiplaneringen får möjlighet att efter inspektion av enskilda fastigheter förelägga ägaren att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att minska fastighetens energianvändning. Under förutsättning att finansieringen ordnas genom statlig långivning på rimliga villkor, kan dessa krav inte anses vara mera långtgående än t.ex. den årliga obligatoriska bilbesiktningen eller obligatoriska krav på anslutning av fastigheter till ett kommunalt VA nät. I de fall de boende tillfälligt måste flytta från fastigheten uppkommer emellertid sociala problem, som måste beaktas i lagstiftningen och i kommunernas energiplanering. Med detta system kan byggnadsnämnderna — efter några år av Kompetensuppbyggnad och översiktlig planering — rikta de energibesparande åtgärderna rande åtgärder.

Genomförandegraden blir med detta system betydligt högre än vad som maximalt kan förväntas bli fallet, om man i huvudsak förlitar sig på information samt frivillighet från fastighetsägarnas sida. Genomförandegraden är givetvis av central betydelse för möjligheterna att någorlunda snart spara olja i avgörande kvantiteter. Hittillsvarande låne och bidragssystem bör snarast ändras. De energibesparande åtgärder inom fastighetsbeståndet som aktualiserats i energikommissionens betänkande är genomgående lönsamma redan vid dagens energipriser, varför den nuvarande bidragsgivningen bör ersättas av ett system, som helt baseras på statlig kreditgivning. De statliga bostadskrediterna bör utvidgas till att också omfatta investeringar för fjärrvärmesystem och centrala solvärmecentraler. Vad som här sagts om kommunal energiplanering och hushållning inom det befintliga fastighetsbeståndet är tillämpligt på såväl bostadsfastigheter som offentliga och privata lokaler, och det gäller också för småindustrins lokaler. Processindustriers och större tillverkningsindustriers energianvändning bör prövas enligt en särskild energikoncessionslagsuftning. Jag övergår nu till att kommentera den andra vpk-motionen som behandlas i detta betänkande. Det är motionen 840. som föreslår en snabbutredning som skapar underlag för ett eventuellt beslut om förbud mot fortsatt installation av direktverkande elvärme. Energins kvalitet är olika stor för olika energislag. För prakuskt bruk talar man om en indelning i extra prima, prima och sekunda energi. Till gruppen extra prima hör el och rörelseenergi, ull prima bl.a. kemisk energi och kärnenergi, medan lågtemperaturvärme betecknas som sekunda. För uppvärmning av bostäder och lokaler behövs just lågtemperaturvärme. Den samlade fastighetsuppvärmningen använder f.n. omkring 40 "5 av nettoenergiförbrukningen. Denna uppvärmning borde från kvalitetssynpunkt i första hand ske med spillvärme och solvärmt vatten och i andra hand med prima energi, som ved, kol och olja. Flektrisk uppvärmning av fastigheter innebär däremot i allmänhet en slösaktig användning av extra prima energi. Den marginella elproduktionen sker i vårt land i kärnkondenskraftverk och oljekondenskraftverk med verkningserader på 32 resp. 40 ",. Därefter används denna prima energi. elenergin. för framställning av lågtemperaturvärme med väldiga kvalitetsförluster som följd. in in Energikommissionens majoritet har avvisat direkta restriktioner mot elvärme — förmodligen för att främja elanvändning i syfte att bredda underlaget för fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Enligt vår uppfattning bör nytillkommande elvärme helt förbjudas i områden som Kämpar sig för fjärrvärme — i enlighet med elvärmeutredningens förslag. Övrig nyinstallation av direktverkande elvärme bör antingen även den totalförbjudas — och då givetvis med rimliga dispensmöjligheter — eller begränsas på annat lämpligt sält. Man kan t.ex. tänka sig ett mera rimligt nyttjande av el för uppvärmningsändamål genom användande av värmepumpar eller genom speciellt långtgående krav — ändringar i byggnadsstadgan — på isolering och värmeåtervinning i nyproducerade hus där elvärme installeras. Rätt använd kan således el ibland vara en lämplig distributionsform.

Herr talman! När det gäller framtida valfrihet är varmvattenuppvärmningssystemen helt överlägsna den direktverkande elvärmen. Varmvattensystemen kan i framtiden försörjas med spillvärme etter annan fjärrvärme och med solvärme eller lokala pannor. Utskottet har anfört att de frågor som tas upp i motionen övervägs i skilda sammanhang och anser därför inte att det finns anledning att nu tillstyrka motionen. Jag vet också att frågan om ett eventuellt förbud mot installation av direktverkande elvärme övervägs i skilda sammanhang, men det gör inte förslaget i vår motion mindre aktuellt eler mindre angeläget. Vpk har tidigare motionerat om en utredning av denna fråga, och näringsutskouet och civilutskottet liksom riksdagen ansåg då att motionärernas synpunkter i huvudsak skulle komma att bli tillgodosedda i kommande utredningsarbete. När sedan elvärmeutredningen avgett sitt betänkande, visade det sig att vårt förslag inte tillgodosetts. De snäva direktiven hade bundit utredaren så att han bara kunde behandla omkring 20 "5 av den förväntade marknaden. Betänkandet om restriktioner för uppvärmning med elradiatorer kunde därför inte läggas till grund för en bedömning av mera omfattande elvärmerestriktioner. Den kompletterande utredning vi nu föreslår bör därför genomföras snarast. Jag yrkar bifall till motionen 840. Det är inte möjligt att se energisparandet i befintlig bebyggelse som något isolerat och skilt från annan samhällelig verksamhet. Vpk har pekat på nödvändigheten av ett samband med kommunala utbyggnadsplaner då det gäller bostäder, trafikleder, social service och aktiv industrilokalisering. Här måste en riktig samordning ske. Ett sådant genomförande av en energisparplan skulle, som bl.a. statens planverk visat, kunna spara stora mängder : energi i befintlig bebyggelse och samtidigt ge tiotusentals nya svsselsättnings tillfällen åt bl.a. byggnadsarbetare. Det är viktigt att sådana insatser Bostadsbyggandets omfattning och inriktning har stor betydelse både 26 maj 1978 beträffande energin och beträffande sysselsättningen. Den kraftiga nedgången i bostadsbyggnadet och i bostadssaneringen under senare år har Energisparplan inte medfört någon direkt energibesparing, eftersom det samtidigt skett en för befintlig bebygkraftig förskjutning mot småhusbyggande, som kräver mera energi både vid ” uppförande och i drift. Det är viktigt att bygga och att utforma vårt boende på ett energisnålt sätt. När det gäller energiförbrukningen är skillnaden nu stor mellan olika boendeformer och mellan låg och höginkomsttagare. De flesta hyresgäster i flerfamiljshus består av låginkomsthushåll, och de lever av nödtvång ett energisnålt liv. Där finns inget att spara, inget att pruta bort. Vi har från vpk i olika sammanhang framhållit hur viktigt det är att utveckla det bostadsbestånd med relativt sammanhållen bebyggelse och med stort inslag av flerfamiljshus som redan finns, så att det kan bjuda ett bra boendealternativ för dem som vill förändra och förbättra sin bostadsstandard. Lägenhetssammanslagningar, kompletteringar med gemenskapslokaler och service, bättre kollektivtrafik, bättre barntillsyn, bättre utemiljöer osv. kan på sitt sätt bli lika viktiga instrument för energipolitiken och för att åstadkomma en ökad sysselsättning som exempelvis isolering av väggar och intrimning av värmesystem. Månega befintliga småhusområden som inte naturligt ingår i viss sammanhållen bebyggelse kan förtätas eller fogas in i sådan bebyggelse. All byggnation måste enligt vår mening inriktas på att skapa sammanhållna och rimligt täta bebyggelsgrupper med bra egenskaper i fråga om service och förvaltningsformer. Ett energisnålt boende måste vara ett boende i sammanhållna grupper med eu stort inslag av kollektiva nyttighoter, god service och bra kollektiva kommunikationer med omvärlden. Det måste vara fråga om ett stort inslag av flerfamiljshus, delvis i nya. friare former och blandade med småhus. en ny form av kollektivhus och ett inslag av väl integrerade lokaler för daghem, skola, gemenskap. vuxenstudier osv. Alltsammans måste byggas i nära kontakt med arbetsplatser — dels för resornas skull, dels för att man skall kunna dubbelutnyttja fritidslokaler, restauranger och andra anordningar. Det är angeläget att kommunerna engageras för genomförandet av en energisparplan. Men denna måste då innefatia bl.a. on kommunal inventering av byggnadsbeståndet och et upprättande av en åtgärdskatalog med olika energibesparande åtgärder, där kommunala organ har ansvaret för genomförandet.